Herr talman! I både Bangladesh och Vietnam finns enorma behov av biståndsinsatser. De hjälpinsatser vi hittills bundit oss för kommer inte att räcka. Vi vet också att i båda dessa länder har man behov av ett importstöd — ett stöd som till en väsentlig del kan ta formen av varubistånd. Från folkpartiet och centerpartiet har därför föreslagits att riksdagen beslutar att på tilläggsstat för innevarande budgetår anslå 100 miljoner kronor för varubistånd, avsett främst för de omedelbara behoven av katastrofhjälpsinsatser och humanitära insatser i Bangladesh och Vietnam. En del av den lediga kapaciteten inom svensk industri skulle med vårt förslag kunna utnyttjas för angelägna ändamål med både ökat bistånd till u-länderna och ökad sysselsättning här hemma som följd. När SIDA:s styrelse nyligen var i Bangladesh kunde vi konstatera att de omedelbara hjälpbehoven är mycket stora. På livsmedelssidan beräknades reserverna bara räcka några månader. Huvudanledningen är den extremt nederbördsfattiga monsunen. Under de avgörande månaderna juni—-oktober i fjol var nederbörden 30, 40, 20, 43 respektive 67 procent lägre än genomsnittet för de senaste 30 åren. Man beräknade därför att monsunskörden blir 2 miljoner ton mindre än vad man ursprungligen hade väntat. Importbehovet av spannmål uppskattas till att vara lika stort 1973 som under 1972, dvs. 2,5 miljoner ton, och då vet vi att tillgången på världsmarknaden i dag är knappare än på mycket länge. Det hänger till stor del samman med Sovjetunionens stora uppköp. Dessutom har Indien, som förra året bidrog med 800 000 ton till Bangladesh, också drabbats av en dålig monsunskörd, vilket medfört att de indiska spannmålslagren sjunkit kraftigt. De dåliga skörderesultaten i Bangladesh kommer givetvis att inverka menligt på landets övriga utvecklingsansträngningar och medför inte minst att stora delar av transportapparaten kommer att belastas av livsmedelsimporten. I den rapport som FN:s generalsekreterare i början på det här året lämnade till generalförsamlingen och säkerhetsrådet tecknas med skärpa Bangladeshs problem. Av den framgår t.ex. hur viktigt det är att öka stödet också på transportsektorn, att förbättra hamnarna, att lyfta bort de under kriget sänkta fartygen, att förbättra importmöjligheterna och kanske i synnerhet att säkerställa och förbättra de interna transporterna både till lands och till sjöss. Flottan av lätta transportfartyg och motorfordon behöver förstärkas. En verklig underhållsorganisation för transporterna behöver byggas upp. Det framgår också att industrin har behov av utrustning, reservdelar och i vissa fall råmateriel för sin produktion, liksom att den viktiga jordbrukssektorn lider brist på pumpar och annan materiel för dammar och för den nödvändiga bevattningen. Gödningsmedel liksom service materiel behövs för att man skall kunna utnyttja den bördiga jorden för de nya högproducerande sädesoch rissorterna som kommit fram genom den gröna revolutionen. FN:s generalsekreterare har också upprepade gånger vädjat om ett ökat stöd till Bangladesh. När man ser på hjälpstatistiken finner man ett gott utrymme för att höja de svenska insatserna. Vi svarar enligt de senaste siffrorna för ungefär 3 procent av den samlade internationella biståndsinsatsen i Bangladesh. Jugoslavien ligger t.ex. på 4 procent och Canada på gott och väl över 6 procent. Går man enbart till den bilaterala hjälpen svarar vi för 3 1/3 procent. Motsvarande siffra för Jugoslavien är 6 procent och för Canada över 8 procent. Men framför allt vet vi att de insatser vi har gjort i Bangladesh inte innebär någon höjning i förhållande till det bistånd som tidigare var planerat för Pakistan och som nästan uteslutande gick till Östpakistan. Den extraordinära situationen med de stora hjälpbehoven borde ha mötts med extraordinära insatser från svensk sida. Vi föreslog förra året ett tilläggsanslag på 100 miljoner kronor för Bangladesh och förordar i år samma belopp i form av varubistånd till både Bangladesh och Vietnam. Inriktningen på varubistånd kan, som jag redan sagt, motiveras av de aktuella behoven. I det biståndsprogram som SIDA fastställt för Bangladesh uttalas också detta mycket klart: ”Starka skäl talar för en fortsatt inriktning på återuppbyggnadsbistånd med koncentration på varustöd. Behovet av sådant bistånd är synnerligen stort och angeläget.” Det är också klart att nivån på det svenska biståndet hittills bestämts av den anslagsvolym som svenska regeringen fastställt. Man har alltså beslutat sig för vissa ramar och sedan sökt fylla de ramarna med lämpligt bistånd. Dessa ramar är alltså inte fastställda på grundval av något slags utvärdering av hjälpbehoven. Genom den reservation som folkpartiet och centerpartiets ledamöter i utrikesutskottet står bakom ges möjligheter för riksdagen att nu väsentligt öka denna volym. Därmed kan också en omedelbar planering göras för ytterligare insatser, och vi knappar därmed in på förberedelseoch planeringstiden, som alltid finns i biståndsarbetet, vare sig det rör katastrofbistånd, humanitär hjälp eller långsiktig återuppbyggnad. Herr talman! Också i Vietnam vet vi att det behövs ytterligare svenska insatser. Både i Nordvietnam, där förödelsen är stor efter de massiva amerikanska bombningarna, och i Sydvietnam, där kriget härjat så länge, finns det nu mycket betydande omedelbara behov av insatser för flyktingar och för snabb humanitär hjälp. Sjukhus och bostadsområden behöver t.ex. byggas upp. Enkla, monterbara trähus är kanske ett av de viktigaste behoven i dag. Papper, textilier, byggnadsmateriel och utrustningsstöd, t.ex. mediciner och fordon, till sjukhus är några varusorter som med fördel kan ingå i ett svenskt varubistånd till Vietnam. Varför skulle inte Sverige kunna göra en verkligt massiv insats i fråga om sjukoch hälsovården, där det ingår sådana här leveranser av både mediciner och medicinsk utrustning för återuppbyggnad av dispensärer och sjukhus? Det skulle alltså bli en större insats än den nuvarande anslagsvolymen medger. Som vi har påpekat i vår motion måste Sverige, självfallet i samråd med vederbörande vietnamesiska parter, komma fram till vilka behov som bör täckas med svenskt varubistånd. I utskottets betänkande erinrar man om de insatser i de här båda länderna som hittills beslutats liksom om att utrymme finns inom katastrofreserven för ytterligare insatser. Inför de behov som i dag kan konstateras är vi för vår del övertygade om att det kommer att bli trängsel om medlen i katastrofbiståndsreserven. Det är fara värt att om vi från svensk sida bestämmer våra insatser med utgångspunkt i det utrymme som den reserven kan erbjuda, så kommer vi att hamna på en lägre nivå än vad som vore sakligt motiverat. För övrigt måste ju alltid en viss reserv bevaras för nya, hastigt uppkommande katastrofsituationer. Också det skälet talar i dag för att riksdagen genom ett anslag på 100 miljoner kronor på innevarande års tilläggsstat skapar ett större utrymme för snabba, vidgade insatser i Bangladesh och Vietnam liksom för det samlade biståndet till dessa både hårt drabbade länder. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Jag kunde nöja mig med att instämma med de båda tidigare talarna, men eftersom ingen moderat har undertecknat reservationen vill jag ändå tillfoga några ord. Jag kan förstå min moderate kollega att han inte tycker att utskottsbetänkandet ger honom någon anledning att reservera sig. I betänkandet anförs att motionens syfte kan infrias med redan tillgängliga medel. Man kan kanske dock vara tveksam om detta med tanke på vad de båda tidigare talarna har sagt om de stora behov, som föreligger. Den nya nationen Bangladesh har ju vuxit fram under ohyggliga prövningar, först den stora översvämningskatastrofen och sedan det fruktansvärda inbördeskriget. Många har varit tveksamma om regeringschefen shejk Mujibur Rahman skulle kunna bemästra läget, ge landet en ny konstitution och klara parlamentsvalet, som skedde den 7 mars. Allt detta har emellertid lyckats honom — han är ju också en fascinerande stark personlighet. Det har lyckats trots alla de svårigheter som hopat sig just under det senaste halvåret. Vi har redan hört talas om monsunregnen som uteblev. Vi känner till hungersnöden som har drabbat miljoner människor, och i hungerns spår har den smittkoppsepidemi kommit som redan skördat tusentals människoliv. Jag känner läget rätt väl, därför att Lutherska världsförbundet har ett stort rehabiliteringsprogram i gång i de norra provinserna Rangpur och Dinajpur. Bangladesh är också ett intressant politiskt experiment i u-världen. Rahman har försökt införa demokrati efter västerländskt mönster — eller rättare sagt skandinaviskt mönster, för utrikesministern i Dacca meddelade i varje fall mig att man hade tagit intryck av den svenska grundlagberedningens betänkande när man utarbetade sin egen konstitution.

Här finns möjligheter att hjälpa till med stora summor. Om man inte går över UNROD kan man stödja det rehabiliteringsprogram som Lutherska världsförbundet har på gång i de norra provinserna och där man just behöver ett varubistånd, främst spannmål och gödningsmedel. Där finns en väl utbildad medarbetarstab av infödda biståndsarbetare, men den kan faktiskt bara utnyttjas till 50 procent i brist på medel. Även där har man alltså möjlighet att bistå. I vad gäller Vietnam känner jag främst behoven i Sydvietnams många flyktingläger. Men där är behoven enorma — där finns läger om 40 000 människor.

I fråga om Nordvietnam känner vi ju dess enorma behov genom kontinuerlig information som vi får. Fru talman! Jag vill stödja reservationen trots att utskottsmajoriteten säger att dessa pengar finns i form av reserverade medel och katastroffond. Herr Wirmark har förklarat varför man inte lämpligen bör ta pengarna där. Men jag tror också att om man stödjer reservationen är det ett klart uttalande från vår sida att här behövs dessa 100 miljoner ytterligare. Det blir en beställning, och läget är sådant att en dylik insats tarvas. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Fru talman! Mittenpartiernas reservation, som behandlas i utrikesutskottets förevarande betänkande, är minst sagt summarisk. Detta gäller också om de inlägg som herr Wirmark och herr Korpås gjorde alldeles nyss från denna talarstol. Reservanterna vill att 100 miljoner kronor skall anslås på tilläggsstat för innevarande budgetår, att gälla varubiståndet till, som det har sagts, främst Bangladesh och Vietnam. Av reservationen får man inte veta mycket av motiveringarna härför, utan där hänvisar reservanterna till mittenpartiernas motion i ärendet. Jag vill rikta kammarens uppmärksamhet på att utskottet har ägnat dessa frågor mycket stort intresse både i anslutning till behandlingen av propositionen och efter föredragning av ledande representanter för SIDA, bl.a. SIDA :s generaldirektör. Med hänsyn till de inlägg som gjorts här är det väl nödvändigt att säga några ord om vad som har uträttats på detta område och vad vi kan återfinna i utskottsmajoritetens skrivning. När det gäller det svenska biståndet till Bangladesh under budgetåret 1971/72 uppgick det faktiskt till 105 miljoner kronor eller 22 procent av det bilaterala biståndsflödet. För nu pågående budgetår beräknas ett medelsbehov av 70 miljoner kronor. Till detta kommer sedan en del andra utbetalningar. Planeringen för 1973/74 gäller ett belopp på 75 miljoner kronor, och utskottet säger i sin skrivning att den oroande försörjningssituation som förutses för 1973 kan aktualisera fortsatt svenskt stöd till detta program. I propositionen framhålls att en del av reserven för katastrofinsatser kan behöva tas i anspråk på grund av det dåliga skördeutfallet. Så också några ord om insatserna beträffande Demokratiska Republiken Vietnam . Där föreslås i propositionen 190 miljoner kronor för 1972/73. Planeringen av det totala svenska biståndet budgetåren 1973 75 för DRV anges i propositionens finansiella ramar till 100 respektive 130 miljoner kronor. I anslutning till behandlingen av motionen har utskottet fått uppgifter om att regeringen överväger att vidga dessa ramar på grund av de hänsynslösa bombningarna i Vietnam vid jultiden 1972. Även beträffande biståndet till PRR i Sydvietnam har biståndet successivt byggts ut och ligger nu på en nivå av 13,5 miljoner kronor. Till detta kommer ytterligare anslag för enskilda organisationers humanitära insatser i Sydvietnam. Vi är naturligtvis mycket glada över den allmänna uppslutning som nu sker beträffande hjälpen till Vietnam. Det har inte alltid varit lika självklart i alla kretsar att så aktivt delta i de aktionerna. I propositionen talas vidare om att medel för ytterligare insatser beräknats under katastrofreserven, och utskottet erinrar om de mycket stora hjälpinsatser som har inletts och som aviserats av såväl Sovjet som USA. När vi behandlat motionen har utskottets ledamöter också fått upplysningen att det finns utrymme för ytterligare insatser av humanitär karaktär i Bangladesh och Vietnam. Utskottet uttrycker det så här — och det vill jag understryka: ”Inom ramen för det bistånd som redan planerats för innevarande budgetår finns dessutom betydande reservationer som inte torde kunna utnyttjas under budgetåret.” Detta är bekräftat, och därför är mittenpartiernas reservation — som innebär att anslaget skall gälla innevarande budgetår — förbryllande, för att inte säga nästan obegriplig. Vi vet att man har betydande reservationer och att det tar tid att disponera de pengar som redan har anslagits. Det är mot den bakgrunden som de svenska biståndsmyndigheterna håller fortlöpande kontakter med bl.a. dessa länder, och sedan betänkandet skrevs har vi fått upplysning om att förhandlingar planeras att hållas redan i vår mellan svenska biståndsmyndigheter och representanter för Bangladesh och Vietnam i dessa frågor.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

Fru talman! Jag vill upprepa att våra insatser för Bangladesh inte har varit speciellt stora. Jag gjorde en jämförelse och angav jämförelsesiffror för t.ex. Jugoslaviens och Canadas insatser, som hittills varit större. Vår anslagsvolym har per år ungefär motsvarat den tidigare planerade normala hjälpen till Östpakistan, och den volymen har inte varit fastställd genom något slags värdering av behoven. Behoven i Bangladesh är stora — det har alla talare här varit eniga om. Andra hjälparnationer kommer i år att få dra in på sin hjälp; det gäller Indien, som har egna problem, och det gäller USA, som inte kommer att kunna hålla samma höga nivå som tidigare. Det ger oss anledning att snabbt söka öka våra insatser. Herr Palm för ett märkligt resonemang, som också återkommer i utskottets skrivning. Man hänvisar till de reservationer som finns. Men för de medel som vi nu har tillgängliga för dessa båda länder har vi ju avtalat insatser, och även om det finns vissa reservationer kan man inte använda de pengarna för andra och nya insatser. För Bangladesh kommer utbetalningarna dessutom — det meddelar de ansvariga på SIDA — i år att ungefär motsvara den planerade nivån. Därutöver finns en kredit, ett slags förskottskredit för ett IDA-projekt som vi ställt till Bangladeshs förfogande, men de pengarna skall Bangladesh enligt det ursprungligen ingångna avtalet betala tillbaka under detta år, senast den 1 maj 1973. Hur man skulle kunna använda dem för nya ändamål är mycket svårt att förstå.

Det är bättre det, fru talman, än att, som herr Palm föreslår, avvakta.
Fru talman! Herr Wirmark tillhör SIDA:s styrelse. Herr Wirmark borde därför rimligtvis ha närmare än de allra flesta av oss här i kammaren till att skaffa sig upplysningar om hur det ligger till med reservationerna. Men eftersom han inte sagt ett ord om dem här och eftersom de bara behandlats i förbigående kan jag nämna att jag själv i dag tagit kontakt med SIDA för att höra hur stora reservationerna är. Man upplyser att det finansiella läget är mycket gott. Problemen ligger på ett annat plan. De gäller möjligheterna att använda dessa pengar på vettigaste möjliga sätt. Man säger att det finns betydande reservationer i dag, och SIDA:s ledning räknar med att man totalt har 100 miljoner kronor som inte kunnat tas i anspråk. Man anser att detta är naturligt med hänsyn till den verksamhet som skall bedrivas. Men i dagens läge gäller det inte att få fram mera pengar utan frågan är hur man skall disponera de pengar man redan har. Mot den bakgrunden får vi avvakta de kontakter som regering och biståndsorgan har med regimerna i Vietnam och Bangladesh. Eftersom herr Wirmark är så aktiv på detta område och som styrelseledamot nära knuten till SIDA :s verksamhet hade det varit rimligt att han sagt ett par ord om hurdant läget egentligen är. Enligt de uppgifter jag har fått i dag är detta ju ingen penningfråga, utan problemet ligger uppenbarligen på ett helt annat plan.
Fru talman! I min senaste replik var jag ju inne på reservationerna. Huvudfrågan kvarstår där. Även om det finns reservationer — vilka mest gäller Vietnam — så har våra representanter när de åkt till Hanoi gjort upp med Hanoi om vad de pengarna skall användas till. Vill utrikesutskottet nu plötsligt använda samma pengar till andra och nya ändamål? Jag förstår inte logiken i det resonemanget. Palm använder ju reservationerna som ett argument mot vårt krav på nya medel för varubistånd. När man använder ett sådant argument måste man väl anse att samma pengar skall kunna användas för andra och nya ändamål. Självklart är det inte möjligt.
Fru talman! Vi hade en mycket lång frågestund i utskottet med de experter som sysslar med detta, där herr Wirmark själv deltog. Man blir inte särskilt övertygad om styrkan i den motion som de två mittenpartiledarna signerat. Ni säger i motionen att anslaget skall avse innevarande budgetår. Det är ju bara tre månader kvar av det budgetåret, och mot bakgrunden av det läge vi har med dessa stora reservationer blir motionen ganska obegriplig. Dessutom har riksdagen givit regeringen bemyndigande att i vissa speciella situationer anslå medel som senare kan tas i anspråk.

Fru talman! Jag vet att herr Wirmark inte överdrivit situationen och utsikterna i Bangladesh. När jag var där i januari var förhållandena självfallet mycket besvärliga. Jag skall inte här analysera den aktuella situationen eller dess ohyggligt tragiska bakgrund som vi här i kammaren diskuterade vid flera tillfällen 1971. I dessa debatter rådde en glädjande enighet om hjälpbehovet och om det berättigade i det östbengaliska folkets frihetskamp som ju slutade med seger. Nu har situationen i Bangladesh blivit kritisk på grund av torkan och den felslagna skörden. Såvitt jag kan förstå är det korrekt som har sagts här, att man kan befara hungersnöd om inte landet snart får 2,5 miljoner ton vete och ris. Dessutom har jag från Dacca fått uppgift om att det krävs 150 000 å 170 000 ton matolja och 70 000 ton socker. Vad Vietnam beträffar behöver jag i detta sammanhang inte säga någonting om de obegränsade behoven efter det angreppskrig som man hoppas slutade i och med fredsfördraget den 27 januari. Vi har ju mycket snart en utrikesdebatt, och vi får även andra tillfällen att diskutera förhållandena i Vietnam än just i samband med behandlingen av denna motion. Hjälpbehoven i DRV och de befriade områdena av Sydvietnam, Laos och Kambodja är självfallet helt obegränsade. Jag är överraskad över att utrikesutskottet har brutit ut just den här motionen för behandling i dag.

När den motionen kommer upp till behandling hoppas jag att vi kan diskutera dessa frågor mera utförligt. Som det nu är instämmer jag för vpk-gruppens del i herr Palms yrkande om bifall till utskottets hemställan. Jag kan inte se att ett bifall till reservationen skulle ge mera bistånd till dessa två länder.

Utskottets betänkande — herr Palm har redogjort närmare för det — slutar med följande mening: ”Ett anslag på tilläggsstat ter sig därför inte motiverat, då motionens syfte kan tillgodoses med de medel, som redan står till förfogande.” Jag skall inte nu gå närmare in på våra krav om kraftigt ökat bistånd. Jag ville bara motivera varför vpk-gruppen i denna situation stöder utskottet.
Fru talman! Herr Takman säger att biståndsbehoven både i Bangladesh och i Vietnam är mycket stora och att våra insatser snabbt behöver öka. Ändå biträder han majoritetens förslag, som innehåller fromma ord men inte ger några nya pengar. Herr Takman såg ingen skillnad mellan förslagen, men skillnaden är mycket klar — den är 100 miljoner kronor.

Fru talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag vill i samband med riksdagens behandling av Kungl. Maj:ts anslagsframställning rörande bidrag till driften av dels vissa privatskolor, dels enskild yrkesutbildning delge kammaren min principiella syn på och värdering av förekomsten av de ifrågavarande skolorna.

Det samhälleliga utbildningsväsendet byggs upp med sikte på att kvantitativt och kvalitativt svara mot de anspråk som inom ramen för den utbildningspolitiska allmänna målsättningen kan ställas såväl från de utbildningssökandes som, främst i vad gäller högre utbildningsstadier, arbetsmarknadens sida. Planeringen av utbildningsväsendet sker dessutom under beaktande av kravet på hushållning med resurserna. Mot denna bakgrund synes statsbidrag till en vid sidan av den samhälleliga utbildningsorganisationen etablerad enskild utbildning förutsätta särskilda motiv.” I fortsättningen erinrades bl.a. om att det behov av komplement till de kommunala skolornas kapacitet som de enskilda externatskolorna i bl.a. Stockholm tidigare kunde sägas ha fyllt inte förelåg framdeles. Härtill kom, betonade föredraganden, risken för en ensidig rekrytering till de enskilda skolorna vad avser elevernas sociala rekrytering. Någon Inom Stockholms kommun föreligger för närvarande förslag om dels kommunalisering av ett par privata externatskolor, dels avveckling av kommunalt bidrag till vissa andra privatskolor. Jag har i propositionen 1973:1 förklarat mig avse att senare föreslå Kungl. Maj:t att statsbidrag inte skall utgå till sådan skola, om avveckling av det kommunala bidraget äger rum. I fråga om bedömningen av internatskolorna framhölls i propositionen 1969:1 att bedömningen huvudsakligen avsåg frågan hur man på bästa sättet skulle tillgodose behovet av inackordering och undervisning för utlandssvenska elever och elever i behov av miljöbyte. Genom beslut vid 1970 års riksdag har riksinternatskolor med syfte att tillgodose just dessa elevgruppers behov upprättats. Frågan om s.k. rikselevhem är föremål för fortsatta överväganden. I fråga om de enskilda yrkesskolorna betonades i propositionen 1969:1 att för vissa av dessa skolor torde gälla att utbildningsbehovet lika väl skulle kunna tillgodoses inom det allmänna skolväsendet. Statsutskottet uttryckte samma uppfattning . Skolöverstyrelsen har därför på Kungl. Maj:ts uppdrag utrett frågan om fortsatt statsbidragsgivning till de enskilda yrkesskolorna. Resultatet av utredningen liksom mina ställningstaganden redovisas i propositionen 1973:1 . För flertalet av de skolor som nu får bidrag från anslaget Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning förutsattes i förslaget ingen ändring i statsbidragsvillkoren. Detta gäller bl.a. om företagsskolor och olika specialskolor. Statsmakternas principiella inställning till här aktuella skolor, som således redovisades år 1969 och till vilken jag givetvis ansluter mig, har legat till grund för det fortsatta handlandet. Jag vill understryka att det för mig har varit angeläget att se till att de skolor för vilka en avveckling av statsbidraget förutsatts i god tid får besked härom.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation angående utbildningsministerns principiella syn på och värdering av enskilda skolor. Utbildningsministern ansluter sig till regeringens principdeklaration i statsverkspropositionen 1969. Något annat hade jag heller knappast väntat.

Avvecklingen av statsbidrag till enskilda skolor pågår för fullt trots att flera är emot att läggas ned; och när kommunen i huvudstaden i sitt ovisa nit vill dra in det kommunala bidraget, ansluter sig utbildningsministern omedelbart med en indragning också av statsbidraget. Kärnpunkten för olika tolkningar är vad man avser med de särskilda motiv som skall berättiga enskilda skolor vid sidan av den väldiga samhälleliga utbildningsorganisationen. Närmast har man en känsla av att utbildningsministern knappast kan finna några särskilda motiv och han snabbar alltså på avvecklingen av enskilda skolor. Det högsta han egentligen kan sträcka sig till — se slutet av interpellationssvaret — är att han finner det angeläget att de skolor han tänker strypa skall bli underrättade om sin hädanfärd i god tid. Inte ens detta tycker jag att utbildningsministern alltid har hållit. Det gäller t.ex. de enskilda yrkesskolor som just nu skall läggas ned. Skolorna planerar omställning och avveckling på längre tidsperspektiv än ett år eller så i taget. Den bör inte ske under tidspress. Att samhället, dvs. stat och kommun, skall ha det yttersta ansvaret för skolväsendet i vårt land — som alltså uttalades i statsverkspropositionens bil. 10 1969 utan erinran från dåvarande statsutskottet och nu fått anslutning från utbildningsministern — torde flertalet medborgare inte ha något att invända mot. Men det är en sak. En annan är att skolväsendet i sin helhet nödvändigtvis skall ha kommunen som huvudman och inte ens till någon del får drivas av annan huvudman, exempelvis enskild sådan.

Detta samhällets ansvar fullgörs genom att samhället fastställer skollag, skolstadga och läroplaner och ser till att dessa efterlevs. Det behöver däremot inte innebära självklart att ansvaret för utbildningsområdet också innefattar att stat och kommun skall driva samtliga skolor och undervisningsanstalter. Den uppgiften kan delegeras till andra huvudmän, under förutsättning att dessa efterlever de allmänna bestämmelser och regler för undervisningsväsendet som samhället uppställt. En sådan syn på huvudmannaskapet står i samklang med de internationella konventioner till vilka vårt land förpliktat sig och innebär ett respekterande av föräldrars och elevers frihet att i någon mån kunna välja skola. I ett demokratiskt samhälle utgör valfriheten, om också en begränsad sådan, en av de grundläggande principerna. Kan man säga emot att detta skall gälla också på undervisningens och utbildningens område? I uttalandet 1969 angående de privata skolornas funktion i vårt skolsystem utgår föredragande statsrådet från att det vid sidan om skolor drivna med stat och kommun som huvudman må kunna finnas utbildning med statsbidrag också under annan huvudman än stat och kommun. Förutsättningen är att det skall finnas, som termen lyder, ”särskilda motiv”. Det har ingen bestritt. Men vad man måste efterlysa är en exemplifiering av dessa särskilda motiv. Det är en knutpunkt, och därom sägs tyvärr praktiskt taget ingenting i interpellationssvaret. En motivkrets är, som jag nyss framhöll, det som har med valfriheten att göra. En annan är att skolor under enskild huvudman stundtals har lättare för att utan onödiga formaliteter gå nya vägar på pedagogikens fält. Nya idéer och metoder gällande såväl kunskapsinlärningen som den sociala fostran kan snabbt introduceras, olika utformning av skolmiljön kan prövas, kostnadsbesparingar utan men för arbetsresultaten sättas in. Åtskilliga enskilda skolor har gjort och gör fortfarande verkliga pionjärinsatser som efter hand kommer också skolor under statligt eller kommunalt huvudmannaskap till godo. Om allt detta sägs tyvärr ingenting i utbildningsministerns principiella syn på och — jag understryker — värdering av förekomsten av privatskolor och enskild yrkesutbildning. I stället antyds, tydligen ganska gärna, att det kan vara eller bli — även om det inte är så i nuläget — en ensidig social rekrytering till enskilda skolor, och att visst utbildningsbehov lika väl kan tillgodoses i det allmänna skolväsendet som i enskilda yrkesskolor. Däremot sägs ingenting om sådant utbildningsbehov som för närvarande inte kan tillgodoses i de allmänna skolorna eller som tillgodoses sämre där. Sådana exempel finns. Värderingen är alltså tyvärr nästan enbart negativ. Blott företagsskolor och specialskolor vinner uppskattning. Ännu mindre syns utbildningsministern vilja ge uttryck åt någon reaktion i fråga om eventuell nyetablering av enskilda skolor. Resonemanget rör sig uteslutande om det enskilda skolbestånd som nu finns och som genom statsmakternas åtgärder är under krympande. Särskilda motiv måste enligt min mening kunna gälla också för nyetablering. Det kan inte vara utbildningsministern obekant att krav på sådan finns på olika håll i landet och att nyetablering t.o.m. kommer till stånd, om också i ytterligt ringa omfattning. Jag erinrar om det som förenklat kallas kristna skolor. Är de enligt utbildningsministern helt förkastliga? Finns här särskilda motiv eller finns det inte sådana, godtagbara för att motivera bidrag från stat och kommun?

Har man däremot en positiv inställning till förekomsten av enskilda skolor är skillnaden närmast obetydlig. Den yttrar sig egentligen då bara däri att man måste skapa garantier för att de nya skolornas undervisning fyller av samhället uppställda normer, något som de redan existerande gör. Nu kan utbildningsministern hävda att vårt land strikt formellt inte bryter mot internationella konventioner på undervisningens område, eftersom det i dag är möjligt, med iakttagande av de av samhället uppställda normerna, att starta och driva enskilda skolor, väl att märka om man bortser från ekonomiseringen. Friheten och möjligheten föreligger emellertid vid avsaknaden av bidrag endast om man tar ut sådana elevavgifter att elevrekryteringen blott kan ske från mycket begränsade befolkningsskikt. Icke önskvärd social segregering kan då uppkomma, och det är sannerligen inte ett s.k. särskilt motiv för förekomsten av enskild utbildning. Frågan om statsbidrag eller ej och kommunbidrag eller ej är alltså av avgörande betydelse vare sig det gäller fortlevnaden av gamla enskilda skolor eller eventuellt tillskapande av några nya sådana. Samhällets bidrag är ett styrningsinstrument, som flitigt kan användas för att bli av med flertalet existerande enskilda skolor och hindra uppkomsten av nya. Mot den bakgrund som jag nu tecknat, i viss polemik med utbildningsministern, skall nu i utskottsbetänkandet nr 5 ses reservationerna vid punkterna 1, 6 och 7. Reservationen vid punkten 1 tar upp den principiella frågan om statsoch kommunbidrag utan villkor om visst huvudmannaskap som bör bli föremål för utredning.

För att reell valfrihet skall föreligga måste dessutom sådana bestämmelser för statsoch kommunbidrag skapas att bidrag skall kunna utgå utan villkor om visst huvudmannaskap. Det är alltså själva huvudinnehållet i reservationen vid punkten 1. Reservationen vid punkten 6 avvisar utbildningsministerns nyaste generösa giv: dras ett kommunbidrag in skall även det statliga bort. Det förefaller orimligt att frågan om huruvida en enskild skola skall få behålla ett statsbidrag eller ej enbart skall bero på om en kommun anser sig kunna ge ett bidrag eller inte. De båda reservationerna vid punkt 7 gäller den enskilda yrkesutbildningen. Vid avveckling av statsbidrag bör, jag kan inte se det på annat sätt, rimlig tidsutdräkt ges den drabbade skolan, så att det icke uppstår svårare konsekvenser för elever och personal än vad nödvändigheten kräver, och samförstånd med den hittillsvarande huvudmannen bör eftersträvas vid nedläggningen. Vad beträffar Filip Holmqvists handelsinstitut i Göteborg och Bar-Lock-institutet i Stockholm, som tillhör de indragningshotade, är det inte klarlagt att motsvarande utbildning kan ges på annat håll. De bör alltså få fortsätta tills vidare. Enda glädjen i bedrövelsen är — och med det vill jag sluta — att Restenässkolan får sitt statsbidrag höjt med 1:50 kronor per elev och dag av läsåret — inte mycket, men dock något. Initiativet till det togs tyvärr inte av utbildningsministern, men jag tror att han finner sig i sitt öde med fattning. Tacksam för denna lilla framgång ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna vid punkterna 1, 6 och 7.
Fru talman! Jag skall gärna bekräfta herr Nordstrandhs förmodan att det ökade statsbidraget till Restenässkolan inte i främsta hand är min förtjänst. Det är ett korrekt uttalande. Herr Nordstrandh diskuterar de särskilda motiven. Ja, det är så att vi till stora kostnader har byggt upp ett allmänt skolväsende. Vi har tagit i anspråk betydande resurser från skattebetalarna, och då finner jag det rimligt att när vi har skapat dessa skolor i första hand använda dessa. Däremot finns det vissa utbildningsformer, som inte täcks av det allmänna skolväsendet. Herr Nordstrandh nämnde själv företagsskolorna. Därtill kommer viss konstutbildning och en del andra utbildningsvägar. Det är det vi har avsett med uttalandet om särskilda motiv, och så länge sådana finns är vi beredda att fortsätta med statsbidragen. Jag vill också understryka att i ett av de här aktuella fallen, nämligen Stockholms kommun, är det så att kommunen själv inte vill fortsätta med sitt bidrag. När det gäller min inställning till skolan och religionsundervisningen skall jag be att få återkomma nästa vecka, då jag hoppas att jag får betydligt större utrymme vid en tidigare tidpunkt på dagen att resonera om just den frågan. Jag tror att den debatten vinner på att få mera tid till sitt förfogande, och jag skall därför inte gå in på herr Nordstrandhs funderingar på det viktiga och känsliga området. Herr Nordstrandh sade något om valfriheten med privata skolor som jag emellertid inte vill låta stå oemotsagt. Det vore ganska allvarligt om valfriheten i skolsystemet skulle behöva skapas med hjälp av den typ av privata skolor som herr Nordstrandh talade om. Det skulle innebära att i stort sett bara ungdomen i Stockholm och Göteborg skulle kunna få en frihet i sitt skolval, och så illa är det naturligtvis inte. För mig — det vill jag gärna säga — är frihet när det gäller att välja utbildning en fråga om att man skapar en reell valfrihet, och det gör man genom att bygga upp ett ordentligt samhälleligt utbildningsväsende och undanröja de ekonomiska hinder som traditionellt har försvårat för så många ungdomar att studera. Vidare gäller det att se till att de som har vuxit upp i en mindre studiefrämjande miljö får en chans att trots detta studera vidare. Det är sådana reella problem som det handlar om när vi i dag vill vidga friheten att studera. Vi vill också skapa ett sådant underlag i form av linjer och annat i gymnasieskolan att ett tillräckligt utbud av utbildningsmöjligheter i detta avseende kan ställas till ungdomens förfogande. Jag tror att vi har så klart i en rad av statsverkspropositioner uttalat oss om vår inställning till de privata skolorna att jag, fru talman, inte behöver uppehålla kammaren ytterligare på denna punkt. Årets statsverksproposition innebär endast ett fullföljande av tidigare uttalade uppfattningar.
Fru talman! Endast ett par kommentarer till utbildningsministerns inlägg. Jag skall verkligen bevaka det högtidliga tillfälle då utbildningsministern uppstiger för att ge sin syn på det som populärt kallas kristna skolor. Man kan gärna ha en annan beteckning — de går väl in under ”särskilda motiv”. Jag skall, som sagt, inte saknas då. Utbildningsministern ville driva tesen att undervisningsväsendet på något sätt skulle bli dyrare för samhället i den mån det existerar en del privata eller enskilda skolor. Jag vill påstå motsatsen — om man skall tillmäta kostnadssynpunkten betydelse, och det bör man väl göra. Snarare är det så att kostnaderna blir mindre för samhället. Vid enskilda skolor förekommer ju elevavgifter, och vissa rationaliseringar är faktiskt av nödtvång drivna längre där utan något men för undervisningen. Förutsättningen var ju — det sade jag i mitt förra inlägg — att man ändå får full beläggning av de platser som finns inom det kommunala skolväsendet. Om platser står tomma där, då kan det inträffa att det sammanlagt blir dyrare för samhället. Men det är just sådant som skall utredas. Så sade utbildningsministern att det samhälleliga skolsystem som vi har ger en hel del valfrihet, och det är riktigt. Det finns ingenting att invända mot det. Men det bör finnas en ännu vidare valfrihet. Enskilda skolor är ju i regel mindre och erbjuder en annan skolmiljö än vad som är möjligt att ge inom de stora samhälleliga skolorna. De är också pionjärer — och har varit det ännu mera än de är just nu — för vissa undervisningsmetoder, miljöfostran o. d. Den förälder som vill att eleven skall få välja sådant skall också ha en möjlighet. Jag tror att de enskilda skolorna ökar den valfrihet som i stor utsträckning redan finns men som alltså kan bli större.

Fru talman! Med några ord vill jag motivera bakgrunden till att de tre icke-socialistiska oppositionspartierna på några punkter har reserverat sig när det gäller anslagen till de gymnasiala skolorna. I samtliga fall gäller det frågor om statsbidrag till enskilda skolor. Den första reservationen rör principerna för den statliga bidragsgivningen till vissa privatskolor. Regeringen har där föreslagit att statsbidrag till dessa skolor skall dras in, om motsvarande kommunala bidrag avvecklas. Det är ett förslag som vi finner vara av mycket tvivelaktig innebörd rent konstitutionellt. I själva verket avhänder sig här riksdagen möjlighet att ta ställning till en fortsatt bidragsgivning — det statliga bidraget blir helt beroende av kommunala beslut, trots att i många fall de kommunala bidragen kan vara relativt blygsamma till omfånget. Vi hävdar att det är önskvärt och rimligt att riksdagen får möjlighet att pröva varje sådant ärende för sig. Det är önskvärt också av det skälet att det är en betydande skillnad mellan de olika skolorna och deras ställning till de kommuner där de ligger. Vissa skolor har ett elevunderlag som gör dem närmast beroende av en riksrekrytering. Någon skola har bidrag från kommunen enbart för externatelever. När det gäller Franska skolan har riksdagen tidigare fattat beslut att statsbidrag skall utgå av alldeles särskilda skäl. Vi kan inte se annat än att motivet till att regeringen vill införa denna nya princip för prövning av frågan om de fortsatta statsbidragen är att man vill undvika att inför riksdagen presentera vissa frågor som nu kan vara aktuella, främst i anslutning till privatgymnasiernas ställning i Stockholms kommun. Även om detta nu är en omstridd fråga, som för övrigt ännu inte är avgjord, finns det ingen anledning varför man inte skulle kunna underställa den riksdagen. Vi kan inte se det rimliga i att ett statsbidrag på kanske 60—70 procent skall göras beroende av ett kommunalt bidrag från Stockholms kommun å 8 å 9 procent av de totala driftkostnaderna. När det gäller tidpunkten för avveckling av statsbidrag till vissa enskilda yrkesskolor har vi tyckt oss kunna konstatera att det inte är möjligt att avveckla dessa i den takt som regeringen har räknat med utan att detta får mycket svåra konsekvenser för såväl elever, lärare som annan personal. Detta beror till dels på att skolöverstyrelsen bara kan framlägga förslag till konkreta åtgärder för lärarpersonal som är behörig till någon typ av lärartjänst i gymnasieeller grundskola. Men vi kan dessutom påpeka att knappast någon annan skolform har fler icke behöriga lärare i skolstadgans mening än just de enskilda yrkesskolorna. Samtidigt har dessa formellt ej behöriga lärare gjort en mycket god pedagogisk insats under många år. Vi tycker att regeringens direktiv till skolöverstyrelsen när det gäller det här utredningsarbetet har varit alldeles för snäva och anser att man inte kan avveckla skolorna förrän det alldeles entydigt är klarlagt att utbildningsbehovet på annat sätt är tillgodosett och att man kan lösa alla de personalproblem som blir aktuella i samband med avvecklingen. På den här punkten måste självfallet ett nära samförstånd eftersträvas med de olika skolornas huvudmän. En fortsatt verksamhet kan motiveras av både pedagogiska och sociala skäl och inte minst av hänsyn till de studerande som inte i andra skolor kan få den utbildning dessa enskilda yrkesskolor nu ger. Den tredje reservation som vi anslutit oss till gäller specialfallet Filip Holmqvists handelsinstitut i Göteborg och Bar-Lock-institutet i Stockholm. Vi har inte kunnat finna att det är klarlagt att motsvarande utbildning kan ges på annat sätt redan efter den 1 juli 1974. Inte heller har man kunnat påvisa att personalfrågorna dessförinnan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Ett beslut om avveckling bör dröja till dess de villkoren är uppfyllda. I en av reservationerna påpekar vi att det är betydande skillnad mellan att låta existerande enskilda skolor behålla sina statsbidrag och att besluta om att statsbidrag skall utgå till nya enskilda skolor, som planeras eller har startat. Från folkpartiets sida har vi under tidigare år hävdat att det borde vara möjligt att låta ett ökat mått av frihet stå till både kommunernas och de enskilda skolenheternas förfogande när det gäller möjligheterna till pedagogiska experiment, lokal anpassning av läroplanerna och en friare resursanvändning. Vi tycker oss ha funnit ett ökat gehör för dessa tankegångar under senare år, och i fjol kunde vi rent av notera att regeringen började visa förståelse för dessa tankegångar. Det är självfallet att, om en sådan ökad frihet medges kommunerna och skolenheterna, behovet av enskilda skolor som motiveras främst av pedagogiska eller organisatoriska skäl minskar. Men fördenskull finns ingen anledning att behandla de redan existerande skolorna med snålhet eller brist på generositet. Vi tycker oss kunna konstatera att man främst från regeringens sida under de senaste åren mycket målmedvetet har försökt reducera antalet enskilda skolor samtidigt som man har velat dölja dessa ansträngningar genom att skylla på kommunala ställningstaganden, vilka lätt kan åstadkommas i kommuner som har socialdemokratisk majoritet. I själva verket är det nu en så utomordentligt liten andel av det svenska skolväsendet som handhas i annan regi än de offentliga skolorna att det kan finnas särskild anledning att värna om de få återstående skolorna med annan huvudman än stat och kommun. Antalet privatgymnasier i Stockholm har t.ex. på ett litet antal år reducerats från omkring tio till snart två eller tre. Bara en handfull privatgymnasier återstår i landet. Också på yrkesutbildningssektorn har antalet enheter kraftigt reducerats. Vi kan inte finna att det i ett sådant läge finns någon anledning att bedriva en dogmatisk klappjakt på de enskilda skolorna. Det är viktigt att erkänna både den pedagogiska insats som de tidigare har gjort och fortfarande gör och det utbildningsbehov som de i dag fyller. Dessa skolor är värda ett bättre öde än att slaktas i tysthet, att bli nedlagda därför att en knapp majoritet i en kommunal skolstyrelse eller fullmäktigeförsam ling inte vill ge ett kommunalt anslag, som därtill ofta är ganska blygsamt. Får jag också, fru talman, knyta några korta reflexioner till den debatt som förevarit mellan utbildningsministern och herr Nordstrandh. I fjol hade vi en debatt som var baserad på en interpellation som jag hade riktat till utbildningsministern om statsbidrag till de privata gymnasieskolorna i Stockholm. I sitt svar sade utbildningsministern att kommunen givetvis inte är skyldig att ge kommunalt bidrag av den anledningen att statsbidrag utgår. I ett inlägg sade jag att man knappast kunde tolka det uttalandet på annat sätt än att statsmakternas ställningstagande inte skulle vara helt beroende av ett eventuellt avvecklingsbeslut från Stockholms skoldirektions sida. På det svarade utbildningsministern ingenting, utan det yttrandet fick stå oemotsagt. Jag har därför levat i den tron, ända tills statsverkspropositionen kom, att vi sakligt skulle kunna pröva frågan om det fanns motiv att låta statsbidrag utgå till de enskilda gymnasier i Stockholm som kan tänkas vilja fortsätta sin verksamhet, även om kommunen skulle dra in ett bidrag som kanske bara uppgår till några procent. Nu finns det risk för att om utskottsmajoritetens synpunkter vinner kammarens gehör detta blir ett av de sista tillfällen då vi kan diskutera denna fråga, i varje fall i anslutning till att vi beslutar om statsbidrag. Eftersom det är så många dunkla punkter i statsverkspropositionen skulle jag gärna vilja ställa några enkla, mycket konkreta frågor till utbildningsministern — frågor som jag tror att många är intresserade av att höra svaren på.

Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna C, D 1 och De

Fru talman! Förra veckan diskuterade vi anslag för stödundervisning av invandrare i grundskolan; i det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar behandlas bl.a. frågan om stödundervisning av invandrare i gymnasieskolan. Vid föredragningar i utbildningsutskottet av representanter från skolöverstyrelsen och invandrarverket har det framgått hur allvarligt man i bägge dessa verk ser på invandrarnas utbildningsproblem. Det gäller att så snabbt som möjligt ge dem förutsättningar att anpassa sig till det nya samhälle de möter, inte minst då anpassningen till och mötet med oss svenskar på det rent mänskliga planet. I centerns partimotion behandlas mycket utförligt invandrarfrågorna, och då också utbildningen. Det gäller både grundskola och gymnasium. Det finns en klar tendens att invandrareleverna i förhållande till de svenska eleverna är underrepresenterade i gymnasieskolan. Detta tycker jag är värt att notera med tanke på utbildningens betydelse för möjligheterna att hävda sig i arbetslivet. Det kan inte vara rimligt att låta utvecklingen gå i en riktning som medför att invandrarna hamnar i en sämre ställning ute i förvärvslivet än andra, därför att deras initialsvårigheter har hållit dem borta från en utbildning som borde ha gett dem en bättre start i arbetslivet i deras nya hemland. Den stödundervisning som invandrareleverna får i grundskolan borde fortsätta i gymnasieskolan. Skolöverstyrelsen har också föreslagit att denna stödundervisning skall komma till stånd och därför begärt ett belopp av 3 miljoner kronor. Centermotionen stöder detta skolöverstyrelsens krav, och i reservationen B vid punkten 2 i utskottsbetänkandet yrkas att statsbidrag i gymnasieskolan skall utgå till stödundervisning för invandrarelever under högst 6 veckotimmar.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 Under punkten 6, Bidrag till driften av vissa privatskolor, vill jag endast göra några korta kommentarer utöver vad som redan har sagts av herrar Nordstrandh och Wikström. Jag vill bara helt kort slå fast att ifrån vårt håll ser vi positivt på att det finns en del privatskolor här i landet. Det är glädjande att utskottet har kunnat bli enigt om att föreslå riksdagen att bifalla motionerna om en höjning av anslaget till Restenässkolan — en blygsam höjning förvisso, men dock en höjning eller kanske snarare ett återställande med hänsyn till penningvärdets minskning sedan bidraget fastställdes till 6:50 för några år sedan. Enligt vår mening finns det välgrundad anledning att behålla en del privata skolor. Som bekant är det inte så väl beställt med allt inom vårt ordinarie skolväsende, och det kan nog vara nyttigt att ha skolor kvar som kan betraktas som något av alternativ. Dessutom bedrivs ofta vid dessa en experimentverksamhet som kan vara till stor nytta för skolverksamheten i landet. Även om vi i år inte har någon motion i vad avser privatskolorna, förutom herr Mattssons i Lane-Herrestad om Restenässkolan, skall det inte på något sätt tolkas som att vi inte har intresse för denna verksamhet. Tvärtom tror vi, som jag nämnde, att det är angeläget att behålla en del av dessa skolor. Men det är då också viktigt att se till, att de har ett någorlunda gott ekonomiskt klimat att arbeta i, för annars är det svårt att vänta några resultat. Jag delar självfallet uppfattningen att vi skall sträva efter ett så väl utbyggt allmänt skolväsende som möjligt och så lättillgängligt som möjligt för elever oavsett bostadsort och ekonomisk bakgrund. Det är en mening som vi har förfäktat sedan årtionden och som naturligtvis alljämt gäller; därom råder inget som helst tvivel. Men det hindrar inte att vi anser att det finns plats för vissa skolor med annan huvudman, och detta gäller kanske i rätt hög grad de enskilda yrkesskolorna, som med sin specialinriktning många gånger kan vara lättare att driva i annan huvudmans regi än under det allmänna skolväsendet. Jag ber med detta, fru talman, att få yrka bifall också till reservationerna C, D 1 och D 2 vid punkterna 6 och 7.

Fru talman! Även om på grund av arbetsmarknadssituationen i vårt land utvandringen för närvarande är större än invandringen är ändå Sverige även i dag ett invandrarland. 1972 invandrade sammanlagt 25 600 personer; därav kom 13600 från de nordiska länderna och den övervägande delen var finska invandrare. Av invandrarna är en stor andel barn, och många av dessa är i skolåldern. I princip råder likställighet för utländska och svenska medborgare i fråga om rätten till undervisning och utbildning. Men när det gäller förutsättningarna för tillgodogörandet av undervisningen är inte invandrarbarnen likställda. För invandrarelever i grundskolan finns — som har framhållits här tidigare — möjlighet till stödundervisning för underlättandet av anpassningen till skolan. För eleverna i gymnasieskolan finns inte denna förmån, trots att angelägenheten är lika stor, om inte större, att hjälpa dessa elever så att de får möjlighet att följa undervisningen. Om inte denna möjlighet ges uppnår vi inte den likställighet i utbildningen som vi så vackert talar om. Hur stort problemet är framgår av att under höstterminen 1972 fanns 10 000 enbart finska barn i gymnasieåldern. Avsaknaden av nämnda stödundervisning och den omständigheten att det inte heller finns tvåspråkiga lärare för undervisning i finska språket på gymnasienivå innebär att endast en bråkdel av de finska barnen — jämfört med den normala andelen — kan fortsätta vid de svenska gymnasierna fram till examen. Ännu svårare är det naturligtvis för andra mindre grupper av invandrarbarn. I dag är det bara fem procent av samtliga invandrarbarn som från grundskolan går vidare till gymnasium; sedan faller ytterligare ett antal bort på grund av de anpassningssvårigheter som de möts av. Detta får som ytterligare följd att också den fortsatta yrkesutbildningen försvåras för dessa elever, vilket leder till den segregering som vi har på arbetsmarknaden i dag när det gäller våra invandrare. Det är på de sämst betalda och ur social synpunkt lägst värderade jobben som vi finner de unga invandrarna, beroende på brister i såväl skolutbildningen som yrkesutbildningen. Skolöverstyrelsen har i årets budget begärt ett anslag för stödundervisning med tillämpning av samma regler som gäller för grundskolan och som beräknats till en kostnad av 3 miljoner kronor. Departementschefen har inte tillstyrkt detta krav. Vänsterpartiet kommunisterna har funnit kravet angeläget och har därför väckt motionen 1310 år 1973 i denna fråga. Vi har förut sagt att det inte är tillräckligt att utbildningsinstitutionerna är tillgängliga för invandrarbarnen, om man inte samtidigt vidtar åtgärder så att de kan fullfölja utbildningen, som i större utsträckning skulle göra dem jämställda med våra svenska elever. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen B vid punkten 2 beträffande stödundervisning för invandrarelever i gymnasieskolan i utbildningsutskottets betänkande nr 5.

Fru talman! Under punkten 2 behandlas även en motion, vilken berör den tvååriga gymnasieutbildningen, främst med utgångspunkt från erfarenheten av skolans jordbrukslinje. Motionen tar främst upp två problem; dels den ökande elevtillströmningen och dels värderingen av praktikpoängen. I år hade vi 1 050 sökande till tvåårslinjen, men endast omkring 730 har blivit placerade. En glädjande tendens är ökningen av elever, vilka kommer från andra yrkesområden än lantbruk. Beror denna ökning på den s.k. gröna vågen eller är det alla s.k. hästflickor och pojkar, som av intresse för hästsporten söker till gymnasieskolans jordbrukslinje? Hur som helst kommer cirka 40 procent av denna linjes elever från städer och tätorter. Jag tycker faktiskt att det är bra, ty många får här en ganska fin bred gymnasieutbildning och även kunskap om djur och natur, och det tror jag inte man skall betrakta som felaktigt. Även om dessa elever inte i fortsättningen blir jordbrukare kan det ändå vara en mycket nyttig utbildning. Det är alldeles givet att detta kan innebära att vissa som är speciellt intresserade av att få denna jordbruksutbildning blir utestängda, om antalet elevplatser inte är tillräckligt. Jag vill dock säga att på den punkten av utskottets skrivning är jag delvis nöjd med behandlingen av motionen. Det kunde kanske ha varit onödigt för mig att gå upp här och tala om motionen, men det är nödvändigt att understryka behovet av den flexibilitet mellan skolans huvudmän och skolöverstyrelsen som kan tillämpas. Man skulle dock för framtiden önska att denna flexibilitet blir ännu större. Både vi motionärer och utskottet framhåller den s.k. fria kvotens betydelse vid intagningen. Som allmän riktpunkt kan upp till 15 procent av platserna reserveras för denna kvot. Utskottet anför därvidlag: ”Det är rimligt att behörig sökande till jordbruksutbildning, som kan åberopa adekvat praktik av viss omfattning, efter prövning i det enskilda fallet hänförs till den fria kvoten om han eljest inte kan komma i fråga för antagning till utbildningen.” Detta kan nog vara bra, men ännu bättre hade varit om man kunnat höja den nu gällande praktikpoängen något. Fru talman! Under aktualiserandet av denna motion och den här nämnda praktikpoängen har vi i detta hänseende inte bara tänkt på just gymnasieskolans jordbrukslinje. Nej, vi motionärer har funnit att detta bör gälla över gymnasieskolans linjer i flertalet fall. En elev får nämligen inte mer än 0,02 poäng för varje praktikmånad, och det tror jag är för litet. Därför vill jag rent principiellt hävda att det är nödvändigt att få en bättre praktikpoäng på gymnasieskolans linjer — inte bara på den linje som jag här har nämnt utan på linjerna över lag. Tag exempelvis vårdnadsyrkena. Nog borde ett års praktik ge mer än 0,24 poäng till grundskolebetyget. Vi talar så vackert om värdet av arbetslivserfarenhet och yrkespraktik. Menar vi också att yrkespraktiken är värdefull vid fortsatt teoretisk utbildning? Då måste vi naturligtvis förbättra den poängen litet grand. Låt oss därför ge den en högre meritering än dessa två hundradelar per månad. Fru talman! Jag har inget yrkande med anledning av motionen, men jag vill gärna understryka angelägenheten av att praktikpoängen blir föremål för övervägande inom berörda myndigheter framöver.

Fru talman! Den som kommit in i kammaren och följt denna debatt har kanske lätt kunnat få den föreställningen att detta egentligen är en diskussion om dels enskilda skolor, dels invandrarundervisning. I själva verket handlar förevarande utskottsbetänkande om mycket mera; det gäller hela gymnasieskolan. Det anslagsbelopp som utskottet föreslår riksdagen att bevilja rör sig om en och en halv miljard. Jag tycker det är värdefullt att diskussionen, där delade meningar råder i detta mycket stora ärende, inskränker sig till ett par punkter, och jag skall därför fatta mig mycket kort. Tidigare har det förts en debatt mellan utbildningsministern och herr Nordstrandh om socialdemokratiska partiets och regeringens syn på de enskilda skolorna. Jag kan hänvisa till den debatten och nu bara göra ett par anmärkningar. Vad utbildningsutskottet nu föreslår riksdagen är egentligen ingenting nytt, det är bara ett fullföljande av den politik beträffande de enskilda skolorna som riksdagen tidigare har anslutit sig till. Riktlinjerna drogs upp av 1969 års riksdag — egentligen också tidigare, men det var beslutet 1969 som utbildningsministern här hänvisade till — och det som har skett under de närmast föregående åren och det som sker nu är närmast ett fullföljande av de riktlinjerna. Vi har haft en diskussion om dessa frågor varje år, och argumenten har varit ungefär desamma. Jag har ett intryck av att man från moderata samlingspartiet nu glider i sitt ställningstagande i riktning mot ett ökat vaktslående om och ett ökat intresse för de enskilda skolorna. För varje gång herr Nordstrandh och jag haft en debatt om dessa frågor har herr Nordstrandh varit alltmer angelägen om att de enskilda skolorna skulle öka i antal och förstärkas. Mittenpartierna ligger vid ungefär den ståndpunkt som de hela tiden har intagit — jag upplever det så. I de flesta avseenden är man överens med socialdemokratin, men på vissa punkter vill man slå vakt om enskilda skolor mer än socialdemokratin är beredd att göra. Naturligtvis ligger det en viss ideologisk skillnad i denna diskussion. För socialdemokratiska skolpolitiker är det helt naturligt att de enskilda skolorna skall minska i antal i takt med utbyggandet av det allmänna skolväsendet. På vissa punkter kommer det inte att vara möjligt för det allmänna att tillgodose utbildningsbehovet, och då blir det nödvändigt att behålla ett antal enskilda skolor. På den punkten har utbildningsutskottet samma uppfattning som utbildningsministern tidigare i kväll har givit uttryck åt. Utbildningsutskottet ansluter sig till tanken att förutsättningen för att en enskild skola skall erhålla statsbidrag är att det finns ett kommunalt intresse kopplat till skolan. Om en skola har haft kommunalt bidrag, och om kommunen en dag finner att skolan inte längre behövs och därför drar in bidraget, så kan det inte vara rimligt att staten fortsättningsvis ger bidrag. Jag vill sålunda på utskottets vägnar instämma i vad som står i statsverkspropositionen, att om kommunerna drar in sitt stöd bör också det statliga bidraget dras in. Självklart skall de skolor för vilka statsbidraget dras in få vetskap därom i så god tid att det inte skapas onödiga svårigheter för eleverna och för dem som är anställda vid skolorna. Herr Nordstrandh uttryckte sin glädje över att Restenässkolan nu får ett med ett blygsamt belopp höjt bidrag, och det låg väl något av personlig stolthet i herr Nordstrandhs inlägg i det stycket. Herr Nordstrandh tar åt sig en betydande del av äran därav. Jag kan emellertid för kammarens ledamöter tala om att det bland socialdemokraterna på Bohuslänsbänken har funnits ett stort intresse för att höja bidraget till Restenässkolan, och de har mycket kraftigt medverkat i det arbete som nu har lett fram till att utskottet har lagt fram detta förslag. Det har varit mycket delade meningar om huruvida det var motiverat eller inte, men utskottet har funnit att intresset i Bohuslän har varit så starkt på alla håll att det fanns motiv för att tillmötesgå önskemålen. Fru talman! När Kungl. Maj:t nu får fullmakt att dra in statsbidrag till skolor, som kommunerna dragit in sina bidrag till, förutsätter jag att dessa fall redovisas i kommande statsverkspropositioner så att riksdagen ständigt får reda på vad som händer. Jag utgår ifrån att det görs också när skolor i övrigt läggs ned därför att statsbidraget tas bort. Jag tror att utskottets vice ordförandes farhågor i det avseendet kan stillas; riksdagen kommer fortlöpande att kunna följa vad som händer på detta område. Så några ord om invandrarundervisningen. Man får ibland ett intryck av att det inte vidtas några särskilda åtgärder för att förbättra utbildningsmöjligheterna för invandrarbarnen i skolorna. I själva verket anvisar staten ca 100 miljoner till särskilda stödåtgärder för invandrarnas utbildning på olika nivåer. Det är en stor summa pengar. Men jag har sagt tidigare i debatter i denna fråga i kammaren att det inte är tillräckligt. Det vore värdefullt om vi kunde öka resurserna ytterligare, och jag hoppas att det blir möjligt att i en kommande statsverksproposition lägga på ett högre belopp än vad som nu bedöms möjligt. Skolöverstyrelsens förslag om en ökning med 3 miljoner av anslagen till särskild stödundervisning i gymnasieskolan för invandrarelever, som reservationen nu tar upp, har man undersökt. För att den undervisningen skall kunna genomföras räcker uppenbarligen inte 3 miljoner, utan den kommer att kosta åtminstone 6. Tyvärr finns inte de pengarna, och orsaken till att skolöverstyrelsens yrkande inte har tagits upp är helt enkelt brist på resurser. Jag ber att få erinra om att den reguljära stödundervisningen i gymnasieskolan som andra elever får del av också kan användas för invandrarundervisning. Dessutom pågår en rätt omfattande försöksverksamhet på olika håll ute i landet för att hitta vägar som är pedagogiskt riktiga att stödja invandrarna. När de försöken kan utvärderas — jag hoppas det blir snart — finns det underlag för nya ställningstaganden. Jag upprepar förhoppningen att det då skall bli möjligt att ge mera pengar till det i och för sig utomordentligt angelägna ändamål som en förbättrad undervisning för invandrarna utgör. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Herr Wikström räknade upp sju, åtta skolor och ställde en direkt fråga beträffande dessas möjligheter till fortsatt statsbidrag. När det gäller flertalet av dem har statsbidragsfrågan inte blivit aktualiserad. Aktuella nu är endast de skolor som Stockholms kommun föreslagit skall avvecklas. Eftersom det pågår en ryktesspridning om att Franska skolan skulle få vara kvar därför att mina barn skulle gå i denna skola, vill jag bara tillägga att dessa rykten självfallet saknar verklig grund. De går i grundskolan i Bollmora och trivs mycket bra där. Jag har för ordningens skull velat tillfoga detta i denna debatt.

Fru talman! Jag har mina barn i Engelbrekts skola, och det är också en utmärkt skola. Men trots att jag inte har några egna barn i dessa privata skolor försvarar jag en liberal hållning på den här punkten. Låt mig först till herr Alemyr säga att jag tyckte att han i själva verket anvisade en möjlighet för Albert Aronson i Stockholms stadshus att spara ett icke oväsentligt belopp. Herr Alemyrs uttalande måste tolkas så, att om Stockholms kommun drar in anslaget till Franska skolan, så måste riksdagen, i konsekvens med ett beslut som man tidigare har fattat om att den skolan skall kvarstå av alldeles speciella skäl, svara för det bortfallna kommunala bidraget. Vad finns det för anledning för herrar Aronson och Per-Olof Hanson i Stockholms stadshus att betala ut ett kommunalt anslag om skolan ändå skall kvarbli? Man kan inte förenkla denna problematik så att man gör riksdagens ställningstagande beroende enbart av kommunala beslut. Detta förslag i statsverkspropositionen är en smart åtgärd som dock är konstitutionellt mycket tvivelaktig. Det är dessutom inte så vi brukar lösa problemen i det här landet, utan vi borde väl här kunna samråda mellan stat och kommun. Nu ställde jag en rad frågor till utbildningsministern och fick svaret att det egentligen bara var Stockholmsskolorna som var aktuella. Ja, det är klart: så länge vi har en säker liberal majoritet i Göteborg kommer väl kommunala bidrag att utgå till Samskolan och Rudebecks gymnasium. Men principiellt är ju detta av intresse — om de skolorna skulle mista sitt kommunala bidrag är därmed deras öde beseglat utan vidare spisning. Fjellstedtska skolan och Lundsbergs skola har utskottet känt på sig att det finns behov av att ha kvar och garderat sig på den punkten. Och då återstår skolorna i Stockholm. Nu skall jag inte pressa utbildningsministern mer utan utfärda en invit till samarbete. Skulle vi inte gemensamt kunna slå vakt om de här få återstående privatgymnasierna? Som jag sagt rör det sig i Stockholm om en minskning på ett litet antal år från 9 eller 10 ned till två eller tre skolor. I de flesta fall har huvudmännen själva bedömt det så att man inte har någon anledning att fortsätta verksamheten. Jag tänker på den skola där jag själv varit huvudman — Palmgrenska skolan som en gång i världen startades av Svenska Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan och som fortfarande drivs av dessa samfund. Där har man ansett att verksamheten kan avvecklas. Men det finns några skolor som vill fortsätta. Jag tänker på en skola som Whitlockska som representerar en mycket fin pedagogisk tradition och som dessutom uppenbarligen erbjuder en skolmiljö som betytt mycket för många elever. Kan man inte — bara som ett uttryck för generositet i ett skolsamhälle som i Övrigt är så starkt reglerat — säga att vi bör slå vakt om de här skolorna? Det är nog bra med Franska skolan. Men skulle man inte kunna få ha någon svensk skola kvar också som privatgymnasium? Jag skall som sagt inte i dag pressa utbildningsministern mer på besked. Detta är en invit till samverkan, en samverkan som skulle vara präglad av en generositet som jag hoppas att utbildningsministern i det här fallet är mäktig.
Fru talman! Jag förstod inte riktigt vad herr Wikström menade när han vände sig till mig. För att undvika alla missförstånd vill jag notera att jag i mitt inlägg inte riktat någon uppmaning till stadshuset i Stockhom att agera på något särskilt sätt, utan jag har konstaterat att utbildningsutskottet föreslår att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t fullmakt att dra in statsbidraget i de fall där kommunen drar in sitt bidrag. Vi har utgått ifrån att sådana fall i efterhand kommer att redovisas för riksdagen.

Fru talman! I reservation till utbildningsutskottets betänkande nr 6 har vi från moderata samlingspartiet föreslagit att för budgetåret 1973/74 150 miljoner kronor skall anvisas till byggnadsarbeten inom skolväsendet m.m. Det är en minskning med 24 miljoner jämfört med vad som föreslagits i statsverkspropositionen. Jag behöver inte närmare utveckla bakgrunden till den föreslagna besparingen. Det statsfinansiella läget motiverar återhållsamhet på alla områden, om vi skall komma till rätta med vår samhällsekonomi. Jag är medveten om behovet av pengar till skolbyggnader men tror inte att förslaget innebär alltför besvärande konsekvenser på skolbyggnadsområdet. Återhållsamhet med utgifter nu kan däremot bidra till att på sikt ge underlag för ökade satsningar på skilda områden. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationen i utbildningsutskottets betänkande nr 6.

Fru talman! Kungl. Maj:t anvisar i statsverkspropositionen ett förslagsanslag på 174 miljoner till byggnadsarbeten inom skolväsendet. I den moderata motion som herr Strindberg talade för föreslås att anslaget skall reduceras med 24 miljoner till 150 miljoner. Bakgrunden är den att investeringarna måste uppgå till 800 miljoner per år för att svara mot det investeringsbehov som kommuner och länsskolnämnder redovisar. Skolöverstyrelsen anser för sin del att en investeringsram på 800 miljoner kronor per år är orealistisk av samhällsekonomiska skäl och föreslår en investering på 615 miljoner för budgetåret 1973/74. Utbildningsministern prutar ytterligare och räknar med en investeringsram på 450 miljoner kronor för det kommande budgetåret. Statsbidraget måste då bli — vilket utskottet tillstyrker — 174 miljoner. Med dessa siffror har jag velat visa att utbildningsministern redan tagit statsfinansiella hänsyn när det gäller anslag till skolbyggnader. Vill man då göra prutningar utöver vad departementschefen föreslagit och utskottet funnit motiverat krävs mycket starka skäl. Några sådana motiveringar finns inte i den motion 1289 som reservationen bygger på. Motionen talar om att det i Sverige inte råder någon större brist på skollokaler och att man som alternativ till investeringar i nya stora skolor bör behålla äldre skolor. I sitt resonemang bortser motionärerna från att man måste bygga nya skolor i nya bostadsområden. Även om man kan göra vinster Nr 45 genom att rusta upp och förbättra befintliga skolor löser det inte Torsdagen den problemet för kommuner med en expansiv befolkningsutveckling och/ 15 mars 1973 eller omflyttningar inom kommunen. Därtill kommer investeringar som är en följd av skolreformen, som ställt ökade krav på undervisningens innehåll.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

Fru talman! Jag känner igen resonemanget — det departementschefen föreslår får man under inga förhållanden rucka på. Herr Nilsson i Norrköping menade att vi inte har några motiveringar för vårt förslag. Jo, det räcker därvid att hänvisa till det statsfinansiella läget. Jag vill gärna säga till herr Nilsson i Norrköping att det inte är vi inom oppositionen, allra minst inom moderata samlingspartiet, som har försatt vårt land i ett så svårt ekonomiskt läge att vi måste föra fram besparingsförslag på olika områden. Hade vi haft en annan ekonomisk tillväxt — och det hade vi haft förutsättningar för med en annan politik — då skall jag säga herr Nilsson i Norrköping att vi inte hade tvingats att gång på gång föra fram de besparingsförslag vi nu har.
Fru talman! Här är väl inte platsen för en allmän ekonomisk debatt. Jag vill bara konstatera att man från moderaternas sida endast lägger besparingssynpunkter på den här frågan. Från socialdemokratiskt håll vet vi att vi måste ta hänsyn till de behov som finns ute i kommunerna när det gäller skolbyggen. Jag ifrågasätter om herr Strindberg i den här frågan har med sig sina partivänner i skolstyrelser som har angelägna behov inför framtiden.
Fru talman! Herr Nilsson i Norrköping gör mig mer och mer förvånad när han påstår att riksdagen inte är platsen för en allmänpolitisk debatt. Jag trodde att riksdagen i högsta grad var platsen för politiska debatter.

Fru talman! Herr Dahlberg har frågat mig vilka övergångsåtgärder som övervägs före ikraftträdandet av en allmän tandvårdsförsäkring med hänsyn till tandteknikernas sysselsättningssituation. Regeringen har beslutat lägga fram proposition om genomförandet av en allmän tandvårdsförsäkring den 1 januari 1974. Övergångsproblemen i samband med försäkringens införande kommer att uppmärksammas i propositionen. Därvid föreslås att privatpraktiserande tandläkare skall beredas möjlighet att redan under tiden 1 oktober—31 december 1973 lämna tandvård mot viss försäkringsersättning. För sådan tandvård som lämnas under sista kvartalet 1973 är det avsikten att tandvårdsersättning skall utgå med halva det belopp som skall gälla när försäkringen i sin helhet träder i kraft vid årsskiftet. För helproteser — en behandlingsform som har särkild betydelse för pensionärerna — föreslås dock att tandvårdsersättning redan under övergångsperioden skall utgå efter de grunder som skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1974. Dessa övergångsregler bör kunna underlätta sysselsättningssituationen för tandteknikerna under slutet av året. Vidare kommer särskilda åtgärder att vidtas för att ge större möjligheter för nyexaminerade tandläkare att få anställning inom folktandvården under 1973. Särskild ersättning för folktandvårdens kostnader för att anställa fler tandläkare än vad landstingen budgeterat för 1973 kommer att föreslås. Detta kan leda till en i viss mån ökad efterfrågan även på tandteknikerarbeten. Jag vill dessutom nämna att arbetsmarknadsstyrelsen i samarbete med Nr 45 skolöverstyrelsen har satt i gång planering av viss kursverksamhet inom Torsdagen den yrket för sådana tandtekniker, som under året kan komma att temporärt 15 mars 1973 stå utan arbete. Kurserna är avsedda att drivas under sommaren och hösten. Så snart planeringsarbetet är avslutat kommer arbetsmarknadsstyrelsen att gå ut med närmare information i denna fråga.

Fru talman! Jag ber först att få tacka socialministern för det positiva svaret på min interpellation. Bakgrunden till det hela var att man för några veckor sedan inom tidningspressen, som även varit i förbindelse med sådana som arbetar inom tandvården, befarade att tandvården inte tagits i anspråk i samma utsträckning som tidigare. Framför allt större arbeten har skjutits på framtiden, och det får ju till följd minskad sysselsättning. Detta sker därför att den tilltänkta tandvårdsförsäkringen skall börja tillämpas från den 1 januari 1974. Då frågar man sig om det inte borde vidtas extraordinära åtgärder. Det framgår också av utredningen och av den proposition som nu kommer på riksdagens bord att man räknar med vissa övergångsbestämmelser. Man räknade med två månader, men nu har socialministern förlängt tiden till tre månader. Jag påtalar också i min interpellation att det framför allt rör sig om en grupp som man borde kunna ta större hänsyn till och försöka skaffa mera arbete, nämligen tandteknikerna. Det gäller proteserna. Vi vet ju att våra folkpensionärer har en tandstatus som lämnar mycket övrigt att önska och att man därför borde lyfta fram den här gruppen. Socialministern gav ju också beskedet att vederbörande redan från den 1 oktober kan få full täckning, och det kommer att medverka till att det blir mera arbete både för tandläkarna och för tandteknikerna. Vi vet alla att man säkert kan påräkna köer när försäkringen träder i kraft. Det är en positiv åtgärd om man redan i förväg kan beta av en hel del av dessa och, framför allt, utnyttja de resurser som finns inom tandvården. Detsamma gäller den av AMS planerade verksamheten, som i vissa fall kan avse utbildningsändamål, varigenom det blir ökade möjligheter att när försäkringen träder i kraft ha en väl utbildad tandteknikerkår. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min interpellation.

Fru talman! Även jag vill tacka socialministern för svaret. Jag har inhämtat från mitt län, Örebro län, att också där har tandteknikerna under den senaste tiden haft svårigheter att få tillräckligt med arbete när det gäller guldkronor, porslinskronor och proteser över huvud taget. Om jag inte missminner mig hade utredningen föreslagit den 31 oktober som tidpunkt för övergångsbestämmelsernas ikraftträdande. Jag är glad att socialministern nu gått Tandläkarförbundet till mötes på åtminstone halva vägen — jag tror att förbundet hade föreslagit den 1 september och en 25-procentig ersättning. I fråga om ersättningen är jag glad att socialministern nu gör en förbättring. Men jag är ledsen att socialministern ansett sig tvingad att genomföra 161 en tvångsanslutning av tandläkarna till det nya systemet, trots att man inte ansett sig behöva göra något liknande när det gäller våra övriga socialförsäkringar.
Fru talman! Denna sena timme tror jag inte är den rätta tidpunkten för en diskussion av en proposition som mycket snart kommer att föreligga i riksdagen. Därför skall jag inte ta upp någon debatt med herr Ringaby. Jag rekommenderar honom att läsa propositionen innan han tar någon mer deciderad ståndpunkt i aken. Sedan kan vi återkomma till frågan vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit i anledning av riksdagens beslut förra året att frågan om utbyggnad av Göta kanal för trafik med större båtar borde prövas av Kungl. Maj:t. Sjöfartsverket avlämnade som bekant hösten 1971 en utredning om Göta kanals framtid. I denna utredning redovisades tre alternativa förslag, vilka avsåg utbyggnad, upprustning respektive nedläggning av kanalen. Sjöfartsverket förordade i sammanhanget att upprustningsalternativet skulle komma till utförande. Efter beredning av sjöfartsverkets förslag tillkallade jag med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande i april förra året en särskild sakkunnig med uppdrag att från vissa utgångspunkter utreda med kanalens drift och organisation m.m. sammanhängande frågor. Den sakkunnige har i dagarna överlämnat sin rapport i anledning av uppdraget. Avsikten hade varit att efter sedvanlig beredning av rapporten förelägga årets riksdag proposition i ärendet, varvid Kungl. Maj:ts bedömning av och ställningstagande till bl.a. utbyggnadsalternativet ingående skulle ha redovisats. Med hänsyn till riksdagens beslut i förrgår blir det nu aktuellt med ännu en utredningsoch beredningsomgång. Det kommer ytterligare att försena möjligheterna att klarlägga förutsättningarna för Göta kanals fortsatta drift, men detta har givetvis riksdagsmajoriteten beaktat vid sitt beslut.
Herr talman! Efter det meningsutbyte om Göta kanal som vi hade under onsdagen kan måhända denna debatt verka onödig. Men låt mig ändå påminna om några fakta i Göta kanal-turerna. Riksdagen beslöt våren 1972 att bifalla trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 2, punkten 9, som gällde Göta kanal. I utskottetsbetänkandet hette det då: ”Utredning och kostnadsberäkningar rörande bl.a. upprustning och fortsatt drift av Göta kanal har under hösten 1971 lagts fram av 3 sjöfartsverket. Olika alternativ har därvid redovisats av verket, som dock inte förordat en utbyggnad av kanalen för trafik med större båtar, som motionärerna föreslagit. Utskottet anser det emellertid angeläget att också detta alternativ ingående prövas vid behandlingen av frågan inom Kungl. Maj:ts kansli. Vad utskottet härom anfört bör av riksdagen ges Kungl. Maj:t till känna.” Riksdagsbeslutet togs i mars 1972. Den 26 april tillkallade regeringen förre landshövdingen Jarl Hjalmarson som enmansutredare i Göta kanal-frågan. I de direktiv som han fick hette det att ”en utbyggnad av västgötadelen får därför anses vara ett orealistiskt företag”. När utredningsdirektiven ställs i relation till riksdagsbeslutet gör man två konstateranden. Det ena är att från det att riksdagen fattade sitt beslut om att en översyn av utbyggnadsalternativet skulle göras till dess utredningsdirektiven skrevs, en tid på ca en månad, måste det ha företagits en ny utredning som låg till grund för direktivens bedömning av det orealistiska i att bygga ut Göta kanal. Den hypotesen är emellertid knappast trolig. Det andra konstaterandet är att regeringen helt enkelt inte tog hänsyn till riksdagens beslut utan vidhöll sin egen uppfattning i frågan. I svaret till mig säger nu statsrådet att efter sedvanlig beredning av rapporten skulle årets riksdag föreläggas en proposition i ärendet, varvid Kungl. Maj:ts bedömning och ställningstagande till bl.a. utbyggnadsalternativet skulle ha redovisats. Då frågar man sig, på vilka grunder detta skulle ha gjorts när det fortfarande bara fanns sjöfartsverkets utredning och den tidigare kanalutredningens bedömningar att tillgå. Nu är vi i alla fall i den situationen att en ny utredning skall göras, och min fråga blir då om statsrådet är villig att i den också väga in de samhällsekonomiska fördelar som en utbyggnad av kanalen skulle medföra. De bedömningarna har man inte kunnat finna i någon utredning. Är statsrådet alltså beredd att förutsättningslöst låta utredningen undersöka hur en utbyggnad av Göta kanal påverkar trafiksituationen på landsvägar och på järnvägen i de områden där kanalen går fram? Vill statsrådet undersöka vilken betydelse en utbyggnad kan få för trafiksäkerheten och för bättre miljö i fråga om avgaser och buller? Vill statsrådet också låta undersöka vilken lokaliseringspolitisk effekt för norra Vätterområdet och hela Vätterbygden utbyggnadsalternativet skulle ge?
Herr talman! Jag skall inte gå in i någon diskussion med herr Stålhammar i dag. Jag hänvisar till riksdagsprotokollet för den debatt som i förrgår fördes i denna fråga. Jag har emellertid anledning att säga en enda sak ytterligare efter herr Stålhammars inlägg. Herr Stålhammar efterlyser vad den av regeringen aviserade propositionen till årets riksdag skulle kunna innehålla. Han frågar hur det där skulle ha varit möjligt att göra någon samhällsekonomisk bedömning av detta byggnadsföretag, eftersom det fram till i dag enligt herr Stål hammars bedömning bara föreligger en utredning från sjöfartsverket. Herr Stålhammar glömmer bort — eller hur han nu vill förklara det — att också Kungl. Maj:t i vanliga fall brukar kunna tillåta sig att framföra uppfattningar och synpunkter i propositionerna. Det är väl inte herr Stålhammar obekant att propositioner inte alltid till varje ord och bokstav följer ämbetsverkens och affärsverkens synpunkter. Jag säger detta bara för att förklara att det naturligtvis inte alls är på det sättet, som herr Stålhammar påstår, att inte Kungl. Maj:t ingående skulle ha prövat även de sam hällsekonomiska aspekterna på ärendet. Men på herr Stålhammars direkta fråga om den nya utredningen skall få tillfälle att pröva alla de aspekter på Göta kanals utbyggnad som herr Stålhammar refererar till vill jag svara, att det självfallet ankommer på Kungl. Maj:t att nu studera riksdagens beslut från i förrgår och att lägga in vad som bör ingå i detta. Om jag inte missminner mig innebär detta beslut att samhällsekonomiska bedömningar skall göras av detta arbete. Om man emellertid, herr Stålhammar — och det bör sägas i dag och inte vid något senare tillfälle — skall följa herr Stålhammars önskningar beträffande utredningsarbetet, kommer frågan om Göta kanal att för relativt lång tid framåt ligga kvar i det läge där den i dag befinner sig.
Herr talman! Att man kan hysa en viss misstro mot regeringens bedömning av utbyggnadsalternativet är väl ganska naturligt med tanke på att det var regeringen som skrev direktiven till utredningen och i dessa den 26 april 1972 slog fast, att en utbyggnad samhällsekonomiskt inte var försvarbar. Hur samma regering ett år senare skulle kunna lägga fram en proposition med något annat innehåll utan att ytterligare utredningar skulle göras är ganska svårt att förstå. Men det gläder mig att statsrådet nu är beredd att låta utredningen bli förutsättningslös och att den även får göra de sam hällsekonomiska bedömningarna. Vidare föreställer jag mig att det finns så mycket material samlat om Göta kanal från olika institutioner och instanser att man, om man verkligen vill driva frågan, kan få en utredning som inte alls behöver arbeta speciellt länge. Det är redan nu alltför mycket som talar för att utbyggnadsalternativet är det enda realistiska. Jag förutsätter att utredningen så småningom på grundval av sitt seriösa arbete kommer fram till samma syn som jag har i denna fråga.
Herr talman! I det sista som herr Stålhammar sade vill jag livligt instämma — det finns, som herr Stålhammar framhåller, redan alldeles för mycket material i denna fråga.

Herr talman! Herr Carlström har frågat mig om jag givit vägverket instruktioner att med sådan skyndsamhet bedriva den av Kungl. Maj:t på riksdagens uppdrag begärda översynen av statsbidragsbestämmelserna beträffande enskilda vägar att förslag om förbättrade bestämmelser kan föreläggas riksdagen senast nästa år. Kungl. Maj:t uppdrog genom beslut i oktober 1972 till statens vägverk att företa en översyn av statsbidragssystemet för enskilda vägar. I de direktiv som lämnades till vägverket har inte uttryckligen satts någon tidsgräns för uppdragets fullgörande. Detta hänger samman med bl.a. den nödvändiga samordningen med den pågående utredningen om lagen om enskilda vägar, den s.k. 1969 års vägutredning. Jag kan emellertid försäkra herr Carlström, att vägverket arbetar med all den skyndsamhet som det ifrågavarande uppdraget och därmed sammanhängande problemställningar medger. Så snart det är möjligt kommer resultatet av utredningsarbetet liksom Kungl. Maj:ts förslag i anledning därav att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Svaret är så positivt som man gärna kan begära, och jag har intet ytterligare att tillägga beträffande förarbetet. Men det gäller också att förverkliga intentionerna, och jag hoppas att statsrådet inför nästa års riksdag kan framlägga slutgiltigt förslag till lösande av denna för så många människor synnerligen betydelsefulla fråga. Jag förutsätter att utformningen av statsbidragsbestämmelserna blir sådan att det känns som en lättnad i ekonomiskt och annat avseende för de människor som bor vid och behöver färdas på de enskilda vägar varom här är fråga och som så gärna fortsättningsvis önskar verka och bo kvar en bit från stora allfarvägen. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har frågat om jag är beredd medverka till att traktorförare befrias från kravet på att körkort eller traktorkort skall medföras under färd. Skyldighet att medföra körkort eller traktorkort föreligger naturligtvis endast i den utsträckning körkortseller traktorkortskrav över huvud taget uppställts. På grund härav behöver traktorförare medföra körkort eller traktorkort först när han färdas på väg. Rör det sig om tillfällig körning kortare sträcka vid färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål behöver traktorföraren ej heller vid färd på väg medföra körkort eller traktorkort, eftersom något behörighetskrav då inte gäller. De bestämmelser i körkortskungörelsen om behörighet att föra traktor och skyldighet att medföra körkort och traktorkort som jag nu redogjort för har utan saklig ändring tagits över från vägtrafikförordningen, där de fördes in i samband med förordningens tillkomst 1951. Enligt en särskild bestämmelse i vägtrafikförordningen kunde dock en bilförare eller traktorförare, som under färd inte haft med sig körkort, undgå ansvar, om han inom tre dagar efter färden hos vederbörande polismyndighet eller åklagare styrkte, att han vid tiden för förseelsen innehaft gällande körkort och omständigheterna visade att förseelsen berott på tillfälligt förbiseende. I praktiken var det emellertid omöjligt att kontrollera vad förseelsen berott på. Detta ledde till att regeln om skyldighet att medföra körkort sattes mer eller mindre ur kraft och att kontrollen av körkortsinnehav försvårades. På grund härav togs straffrihetsregeln ej upp i körkortskungörelsen. Likformiga bestämmelser ansågs i detta avseende böra — liksom dittills — gälla för såväl bilförare som traktorförare.

Herr talman! Jag ber att få säga ett tack till herr statsrådet för hans svar på min fråga. Jag tror att det är ganska värdefullt att det redogjorts här för hur de gällande bestämmelserna exakt är utformade. Det råder nog en del villrådighet kring vad de egentligen innehåller. Statsrådet påpekar t.ex. att kravet på att körkort skall medföras inte alltid drivs lika hårt. I svaret finns bl.a. formuleringen att kortet inte behöver medföras vid färd mellan en gårds olika ägor eller för liknande ändamål. Jag vill i detta sammanhang bara be att få uttala den förhoppningen att begreppet ”för liknande ändamål” kan få en generös tolkning. Det innebär faktiskt i praktiken mycket stora svårigheter för en traktorskötare att vid alla tillfällen medföra körkortet. Det föreskrivs också att det skall vara läsligt, skulle man hålla hårt på att det alltid skall medföras skulle det inte vara läsligt särskilt länge. Traktorförarna arbetar under mycket speciella förhållanden. Något som alltjämt utgör ett bekymmer är de traktorförare som är anställda hos s.k. maskinstationer, där de ständigt — och flera gånger om dagen — måste företa snabba transporter mellan olika beställare, olika gårdar. Härvid uppkommer frågan om detta kan tolkas som färd till eller från arbetsplats. Det skulle enligt min mening vara mycket lyckligt om man i framtiden kunde åstadkomma en lösning som gjorde det lättare att hantera dessa problem i praktiken — och det har inte heller statsrådet tagit direkt avstånd från. Exempelvis kunde man tänka sig en speciell kopia av körkortet, som kunde gälla just för färd med traktor. Eftersom en traktorskötare mycket sällan, även under färd på väg, färdas utanför sitt eget polisdistrikt skulle man kanske också kunna behålla den gamla möjligheten att visa upp körkortet inom någon tid efter det att krav därom har gjorts av polismyndigheten. Trots att här inte har getts några direkta utfästelser vill jag uttrycka den förhoppningen att vi i framtiden kan få vettiga bestämmelser, som är möjliga att följa i praktiska livet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Den är föranledd av att man gång efter annan nås av uppgifter om att tung och reguljär trafik förs över från järnväg till landsväg. Vi har tidigare det bekanta fallet med karosserileveranserna mellan Olofström och Volvo i Göteborg, och samma orimliga förhållande höll på att uppstå beträffande malmtransporter från malmfälten till Norrbottens järnverk, där man övervägde att föra över transporterna från järnväg till lastbil. Helt nyligen uppmärksammade jag att en pappersmasseindustri, som hittills utfört sina mellanverkstransporter av pappersmassa mellan Vaggeryd och Jönköping på järnväg, fått så ofördelaktiga offerter från SJ att företaget ser sig nödsakat att gå över till lastbilstransport. Transporterna omfattar 325 ton per dygn året runt, dvs. 15—19 järnvägsvagnar per dag, och i stället för att utnyttja den trafiksvaga bandelen Värnamo—Jönköping tvingas nu företaget att utföra transporterna med lastbil på den intensivt trafikerade E 4:an. Här rör det sig inte om fjärrtrafik, eftersom sträckan är endast 36 km, men jag är övertygad om att transporter av det här slaget är naturliga uppdrag för SJ överallt där systemtransporter av tungt gods kan tillämpas och där järnvägen kan utnyttjas från fabrik till fabrik. Inom Karlstadsområdet pågår en annan fraktuppgörelse, vars utgång synes oviss. Även här rör det sig om korta avstånd men i gengäld omfattar transporterna en avsevärd godsvolym. Statsrådet har tillsatt en utredning angående vissa trafikpolitiska frågor, vars syfte är att finna former för att uppnå en bättre konkurrenssituation för järnvägstransporter och då speciellt för tyngre godsslag. Om nu SJ:s stela taxepolitik skall fortsätta att tillämpas även under kortaste möjliga utredningstid, synes risk föreligga att så stora kvantiteter hinner överföras till landsväg, att det blir svårt för SJ att återvinna en tidigare marknad. Detta är naturligtvis särskilt känsligt för bandelar som är trafiksvaga eftersom de kan hotas av nedläggning, men min fråga föranleddes inte enbart av det utan den gällde SJ:s hela taxepolitik. Här vill jag kommentera vad som nämns i svaret om SJ:s möjligheter att medge företagsmässigt motiverade prisnedsättningar. Kommunikationsministern har sagt nej till de i fjol införda snittaxorna — det är enligt SJ ett ingrepp i SJ:s företagsmässiga bedömning. Kungl. Maj:t har också sagt nej till taxehöjningar. Jag vill därför fråga: Finner då inte statsrådet också anledning att medverka till en flexiblare taxepolitik från SJ:s sida så att företaget kan behålla åtminstone den marknad som det nu har?
Herr talman! Den fråga som herr Sellgren ställde gällde huruvida SJ på trafiksvaga bandelar skulle kunna föra en särskild taxepolitik, som alltså skulle vara väsensskild från den taxepolitik som företaget för på affärsbanenätet. Nu vidgar herr Sellgren frågan genom att tala om taxepolitiken över huvud taget. Vi skall inte förlänga debatten genom att på det sättet föra in nya aspekter, utan herr Sellgren får väl återkomma i annat sammanhang. Låt mig ytterligare något uppehålla mig vid konsekvenserna av en sådan ändring som herr Sellgren antydde. Som jag ser det kan en prisdifferentiering som görs beroende av om en transport helt eller delvis går på en trafiksvag, ersättningsberättigad bandel knappast förenas med SJ:s intresse av goda kundrelationer eller ens med grunderna för näringsfrihetslagstiftningen. Det skulle rent av kunna innebära att företag utefter en bandel med minskande trafikunderlag kunde göra anspråk på att få sina transportkostnader sänkta i takt med att trafikunderlaget försvagas. Jag finner det klart olämpligt med en sådan taxekonstruktion. Drastiskt skulle man kunna uttrycka konsekvensen så, att det blev ett intresse för näringslivet i en region att bandelarna där var trafiksvaga, för då kunde man få bättre rabatter av SJ. Det är naturligtvis en omöjlig tanke. Jag vill också i konsekvensens namn säga att vi skall vara litet försiktiga med att diskutera speciella fraktavtalsärenden. Jag har tyvärr ett ganska nedslående exempel på hur man i vissa fall — rent generellt vill jag säga detta, jag går inte in på något enskilt ärende — gör dumpningsförsök när man lägger sina anbud till firmor för större transporter för att på det sättet komma in i en viss transport. Ibland vaknar kunden, den som skall betala transporten, upp efter något år och upptäcker att det inte blev billigare att ta det lägsta anbudet — det blev tvärtom dyrare.